Herr talman! Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över den kompromiss som träffats i skatteutskottet när det gällde guldsmedsskatten. Vi har tidigare debatterat den frågan många gånger och det har varit många motioner. Nu har vi äntligen fått ett slut på det hela. Jag tror man kan säga att även om motionärerna inte blivit tillfredsställda, så är resultatet för branschen nyttigt och bra. Vi har emellertid i anslutning till motionerna fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande när det gäller hygienpreparaten. Tidigare har det förts diskussioner om hygienpreparaten — inte just det här preparatet som nu avses utan andra saker såsom munvatten, tandkräm och schamponeringsmedel. De har successivt undantagits från särskild varuskatt, det ena före och det andra efter — och vad som kvarstår nu är hårmedel, rakvatten, parfymer, eau-de-cologne, badpreparat, nagelpreparat och deodoranter. Den här skatten ger en del pengar, och för deodoranternas del rör det sig om ca 10 miljoner. Skatten utgår ju på 50 procent av varans pris till detaljist, vartill kommer sedvanlig moms. Momsen utgår alltså även på skatten i detta fall. För en deodorant som i dag i handeln kostar ca 6 kronor skulle det betyda, om den särskilda varuskatten kom bort, att den skulle bli cirka 2 kronor billigare, Den skulle då kunna säljas för 4 kronor efter den normala avans som handeln lägger på dessa varor. Vi har alltså givit förtur för hygienpreparat när det gällt undantag från den särskilda varuskatten. Jag tycker nog, herr talman, att när vi nästa gång får utrymme för att ta bort en del av den särskilda varuskatten, är det på tiden att den tas bort särskilt för deodoranterna, som är den sista delen av denna grupp av preparat. Nu säger visserligen utskottet att det kan vara litet gränsdragningsproblem, men jag tror att detta är starkt överdrivet. Redan enligt den här propositionen är det en deodorant som tas bort utan att man har något gränsdragningsproblem. Det gäller alltså fotvårdspreparat, och det bör inte vara någon svårighet heller på det andra området. Jag har inget yrkande utan har bara velat med det särskilda yttrandet markera att deodoranterna, på grund av att de är hygienpreparat, nu bör stå i tur för att undantas från skatten.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 36 är försett med tre reservationer, till vilka jag har anslutit mig. Reservation nr 1 föranleds av motionen 611, vari yrkas att om skatteförmågan är nedsatt på grund av långvarig sjukdom, olyckshändelse, ålderdom, underhåll av närstående eller annan därmed jämförlig omständighet skall den taxerade inkomsten kunna minskas med upp till 10 000 kronor. Detta yrkande sammanfaller med yrkandet i motion 609, som gäller dialys i hemmen för njursjuka personer. Utskottets majoritet har inte velat biträda detta yrkande utan hänvisar till att hjälp bör lämnas genom bidrag i stället för avdrag vid beskattningen. Dessutom hänvisas till att olika kommunala bidrag utgår. Nu är situationen för njursjuka patienter mycket allvarlig, och samhällets samlade resurser är alldeles otillräckliga. Vi får i vårt land omkring 500 nya fall varje år, och tyvärr kan inte alla behandlas. Sjukhusen räcker inte till på långa tag — i vissa landsting finns över huvud taget inte någon plats alls — och enda möjligheten att på kort sikt hjälpa alla dem som behöver hjälp är att hemdialysbehandlingen får ökade möjligheter. Hemdialysbehandlingen kostar dessutom inte mer än 40 å 50 procent av vad lasarettsvård kostar. Lasarettsvården kostar per patient ca 100 000 kronor om året, medan hemdialysen kostar 40 000 å 50 000. Denna kostnad för hemdialys torde med säkerhet kunna nedbringas, om dialysapparaturen kan inhandlas i större omfattning än nu. Vad den kommunala bidragsgivningen beträffar, så finns det för närvarande inga klara normer för bidrag, utan detta får avgöras från fall till fall. Jag anser därför, herr talman, att det ur såväl ekonomiska som medicinska och sociala synpunkter finns skäl för staten att här gå in som bidragsgivare. Reservationen 2 avser yrkandet i vår partimotion om skattefrihet för folkpensionärerna, Jag tycker att det nästan borde räcka med att läsa vad utskottet har skrivit om marginaleffekterna för så blygsamma extrainkomster som 3 200 respektive 2 800 kronor — det gäller gift respektive ogift pensionär — för att utan tvekan kunna biträda vårt yrkande. Man kommer upp i 93 procents marginaleffekt — och då anses ändå detta enligt utskottets betänkande vara en förbättring i jämförelse med tidigare regler! Utskottet har lyckats att med en krystad motivering avstyrka vår motion. Trots de marginaleffekter som uppstår påstås folkpensionärerna ha en gynnad ställning vid beskattningen, och vidare påstås att det inte är möjligt att komma till rätta med problemet utan betydande avsteg från skatteförmågeprincipen. Så våra folkpensionärer får väl i fortsättningen trösta sig med att de ändock i sämsta fall får åtminstone 7 kronor kvar på varje intjänt hundralapp. Jag tycker att vårt krav är mycket rimligt och att man borde stimulera de folkpensionärer som vill jobba litet i stället för att så hårt straffbeskatta dem. Reservationen 3 berör samma problem och där yrkas att vi skall få en utredning som skall komma till rätta med skattereglerna så att de nuvarande höga marginalbelastningarna försvinner samt att låginkomsttagarna skall få bättre behandling i skattehänseende. Nu beaktas inte de ökade effekter som uppnås genom att samtidigt som skatterna ökar så minskar bostadstilläggen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 vid skatteutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! I reservationen 3 begär vi reservanter som omfattar samtliga tre oppositionspartier en utredning och förslag till riksdagen om en översyn av skattereglerna i syfte att skapa möjligheter för fulltidsarbetande med särskilt låga inkomster att erhålla avdrag vid beskattningen samt en samordning av skatteregler och bidragsregler för folkpensionärer i syfte att undvika en alltför hög marginalbeskattning vid stigande inkomst. Vad det gäller den första gruppen med särskilt låga inkomster, så är det många som har det verkligt bekymmersamt med sin ekonomi. Vi anser att det bör finnas särskilda avdragsregler även för dessa människor i likhet med vad som införts för en del andra grupper. Nu knyts denna förmån till vissa grupper som givetvis har verkligt behov Därav på grund av sjukdom, arbetslöshet eller särskilt stor försörjningsbörda, Men andra fulltidsarbetande, som inte kan nå annat än en synnerligen blygsam inkomst, har givetvis samma behov att få lindring genom särskilda regler. Det finns betydande grupper i samhället som är i det läget att inkomsten är så låg att den inte räcker till försörjningen. En översyn och utredning om detta är väl det minsta man kan begära, och det vore orimligt att blunda för att stora sådana grupper finns i vårt samhälle. Vi är alla ense om att höja de lågavlönades inkomster, men människor som inga avtal kan hjälpa att få ut högre löner får man inte bara lämna åt sidan, utan samhällets ansvar bör vara lika för alla. Då det gäller folkpensionärerna, så har de fått förbättringar genom nya regler som tagit bort en del orättvisor i fråga om beskattningen av sidoinkomster. Bidragsreglerna spelar här en dominerande roll, och man får en alltför kraftig effekt av förhållandevis små sidoinkomster när skatten höjs, och dessutom en del förmåner försvinner. En förhållandevis måttlig inkomst som en pensionär kan ha vid-sidan om sin pension får ofta till följd att han mister bidrag som annars automatiskt utgår. Denna förlust väger som regel tyngre än det ökade skattetrycket, men tillsammans kan effekterna bli förödande. En samordning måste här komma till stånd. Den vänstra handen måste veta vad den högra gör. Pensionärerna måste skyddas från en kostnad, som kan slå så blint och orättvist som en liten biinkomst ibland kan medföra. Då det gäller människor i så relativt hög ålder som pensionärerna kan det inte vara rimligt att de, när de vill och kan utföra ett arbete, skall så illa lönas att man tar bort det mesta av ersättningen för arbetet. En up muntran vore bättre på sin plats, Det är inte något samhällsintresse att förlama pensionärernas arbetsvilja genom att ta tillbaka ersättningen för arbetet, dels genom höjd skatt, dels genom att samhället drar in de bidrag som eljest skulle ha utgått. En bättre samordning är nödvändig, så att pensionärerna liksom andra grupper i samhället får behålla en rimlig del av vad de producerar genom sitt arbete.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

Herr talman! Vid förra årets riksdagsbeslut om ett nytt skattesystem 772 71. beslöts att folkpensionärerna utöver grundavdraget på 4 500 kronor också skulle ha rätt till ett extra avdrag på 3 200 kronor för ensamstående och 2 800 kronor för äkta makar. Vid inkomster överstigande dessa båda avdragsbelopp tillsammans skulle en successiv avtrappning av det extra av raget göras. Utan tvivel var detta extra avdrag en välkommen sak för folkpensionärer med relativt sett mindre inkomster vid sidan av folkpensionen. Centern ställde sig också helt bakom detta beslut, eftersom detta överensstämde med den uppfattning som centerpartiet och folkpartiet tidigare framfört. Frågan är emellertid om inte samma bestämmelser som beslutats för folkpensionärerna också borde gälla för andra helårsarbetande låginkomsttagare. Från centerns och folkpartiets sida ställde vi redan förra året kravet att denna fråga borde utredas och förslag framläggas, och vi har i år upprepat detta krav. Det finns ganska många helårsarbetande låginkomsttagare, vilkas inkomster inte är högre än folkpensionärernas, och då är det orimligt att deras beskattning skall vara hårdare. Framför allt är det personer i åldersgrupperna omedelbart före pensionsåldern som det här gäller. I centern och i folkpartiet har vi ansett att här bör man skapa möjlighet för ett liksidigt skatteuttag, så att andra låginkomsttagare får tillämpa samma regler som nu gäller för folkpensionärerna. Utskottet skrev förra året att man förutsätter att Kungl. Maj:t sedan resultaten av låginkomstutredningens undersökningar framlagts skulle ta initiativ till erforderliga åtgärder för att uppnå ökad likställighet mellan olika låginkomstgrupper. I år skriver utskottet egentligen ingenting. Utskottet konstaterar bara att låginkomstutredningen har lagt fram sitt betänkande. Detta är något oroande. Förra årets uttalande från majoriteten i utskottet gav vissa förhoppningar om att Kungl. Maj:t skulle ta initiativ till att åstadkomma en ändring av bestämmelserna i den riktning som föreslås i centerns och folkpartiets motion, alltså det yrkande som också har följts upp i reservationen 3 till skatteutskottets betänkande nr 36. Årets uttalande av utskottsmajoriteten är mera ett frågetecken. Man vet inte riktigt vad som menas med detta uttalande. En annan fråga som har tagits upp i samma motion är marginalskatten för folkpensionärerna. Genom den reducering som sker av såväl det extra avdraget som av det kommunala bostadstillägget kan marginalbelastningen i vissa fall bli orimligt hög. Vi har därför i reservationen 3 yrkat att den utredning som vi där begärt också skall försöka åstadkomma en samordning av skatteregler och bidragsregler så att en alltför hög marginalbelastning vid stigande inkomst kan undvikas. 73 Man blir något förvånad över utskottsmajoritetens uttalande på denna punkt.

Vi har från centerns sida begärt utredning och förslag för att undvika denna orimliga marginalbeskattning. Skall man stimulera pensionärerna till en insats är det en förutsättning att någonting görs åt denna sak. Med denna motivering, herr talman, yrkar jag bifall till den till skatteutskottets betänkande nr 36 fogade reservationen 3 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande behandlas proposition nr 104. Den innehåller bl.a. förslag om skattefrihet för kommunalt bostadstillägg till handikappade. Jag tycker det finns all anledning att fästa kammarens uppmärksamhet på detta, eftersom de talare som tidigare har agerat inte på något sätt talat om att det är vad skatteutskottets betänkande främst handlar om. Propositionens förslag om skattefrihet för kommunalt bostadstillägg till handikappade har kunnat biträdas av utskottet i dess helhet. Förslaget innebär att de yrkanden som framförts i motionerna 584 och 600 blivit tillgodosedda. I samband med behandlingen av propositionen har utskottet haft att ta ställning till ett antal motioner, och det har resulterat i tre reservationer. Reservanterna har nu redovisat sina synpunkter. Jag kan därför inskränka mig till några kommentarer i anslutning till dessa reservationer. Utskottet har inte kunnat ansluta sig till kravet på en utökad möjlighet till extra avdrag på grund av nedsatt skatteförmåga.

Som motivering för denna ändring har man bl, a. anfört det i motionen 609 av fru Kristensson aktualiserade problemet när det gäller dem som i hemmiljö undergår behandling av njuråkomma. Motionären har önskat att man skall öka möjligheterna till avdrag vid beskattningen för omkostnader i samband med dialysbehandling i hemmet. Utskottet har den principiella uppfattningen att samhällets hjälp till kostnader av här nämnt slag bör lämnas i form av bidrag och inte i form av en skattereduktion. En skattereduktion slår ju väldigt olika beroende på var patienten befinner sig i inkomsthänseende. Vi menar att lika väl som vårdkostnaderna i sammanhanget skall bekostas av annan huvudman, bör de särskilda kostnader som uppstår i anslutning till behandlingen också täckas genom bidrag. Även förra årets riksdag hade att ta ställning till kravet om en ökning av maximibeloppet ifrån 6 000 till 10 000 kronor. Förslaget avvisades då av riksdagen, och något nytt har knappast tillkommit sedan dess. Utskottet avvisar därför det i reservationen 1 framförda yrkandet. I reservationen 2 har moderaterna med anledning av motionen 303 hemställt om förslag till nästa års riksdag om ökade grundavdrag för folkpensionärerna. Ett bifall till det här förslaget skulle innebära betydande skattebortfall för staten och för kommunerna, och det skulle medföra en ännu större skillnad i beskattningen mellan å ena sidan folkpensionärerna med sidoinkomster och å andra sidan låginkomsttagare i motsvarande inkomstläge.

Om vi går vidare på den väg som föreslås i reservationen 2 med ökade grundavdrag för folkpensionärerna innebär det, att vi alltmer avviker från skatteförmågeprincipen, och den bör ju ändå vara vägledande när vi skall fastställa beskattningen. Man skall skatta efter de inkomster och den nivå man lever på vare sig man är folkpensionär eller låginkomsttagare. Den tredje reservationen har samlat den borgerliga delen av utskottet. I denna framförs krav på utredning och förslag om översyn av skattereglerna för inkomsttagare med särskilt låga inkomster. Man vill också ha en samordning av skatteregler och bidragsregler för folkpensionärerna. Förra årets riksdag hade att ta ställning till ett liknande yrkande. Med hänvisning till låginkomstutredningens undersökningar avvisade vi då det framförda kravet på utredning. Man kan väl säga att i sak råder det inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Det är en angelägen uppgift att åstadkomma större rättvisa och jämlikhet i beskattningen mellan olika kategorier av låginkomsttagare. Men här är det tillvägagångssättet som skiljer oss åt. Låginkomstutredningen avser att under 1971 slutföra en undersökning om skatteoch socialpolitikens inkomstfördelande effekter. Vi menar att här kommer att föreligga ett undersökningsmaterial som kan läggas till grund för Kungl. Maj:ts handlande. Det finns alltså ingen anledning att nu beställa nya utredningar. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Carlstein var en aning förvånad över att vi inte hade berört den frågan att de handikappade hade fått det bättre. Men det beror dels på omtanke om kammarens tid, dels på att man här inte brukar ta upp sådana saker som det råder enighet om utan främst diskuterar de reservationer som är avlämnade. När det gäller åldringarna har vi den uppfattningen att ett bidrag är att föredra. Det är ju en principiell fråga och vi har också bedömt den rent principiellt. Vidare säger herr Carlstein att kostnaderna i fråga om de njursjuka bör bestridas av sjukvårdens huvudmän. Nu är det tyvärr på det viset att vi inte har de resurser som behövs för att vårda de njursjuka, och vi har heller inte fastställt några normer för hur bidrag skall utgå. Det är bakgrunden till reservationen i detta fall. Vi anser att problemet är så allvarligt att det bör observeras. När det gäller folkpensionärerna har vi väl den uppfattningen att de är människor som har jobbat ett helt liv. Om de sedan vill fortsätta att jobba i stället för att ta ett bidrag, är detta en vinst för staten och samhället, som slipper ifrån vissa fyllnadsbidrag. Det finns alltså all anledning att utreda denna fråga. Låt mig till sist, herr talman, bara få fästa kammarens uppmärksamhet på att det har utdelats ett kartongtryck avseende reservationen 3, som alltså har ett något annat utseende än som framgår av skatteutskottets betänkande. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till reservationerna 1,2 och 3.
Herr talman! Jag avsåg inte att vi skulle diskutera huruvida det var riktigt med detta bidrag eller skattelättnader för de handikappade, men jag riktade kammarens uppmärksamhet på att tre talare hade framträtt utan att nämna att vi har fattat ett viktigt beslut om skattelättnader när det gäller bostadstillägget till handikappade. Det var bara detta jag tyckte att kammarens uppmärksamhet borde fästas på. Sedan säger herr Söderström att vi inte har tillräckliga resurser när det gäller att hjälpa de njurlidande. Det är väl riktigt och det kan vi beklaga. Men det är inte vi som sköter den saken, utan andra huvudmän har att söka lösningen på dessa problem. Det blir inte flera platser om vi biträder herr Söderströms förslag till lösning, nämligen att vi skall införa ytterligare ett avdrag i beskattningshänseende. Platserna och resurserna utökas inte därigenom, utan vad vi har att diskutera är om det är riktigare att införa ett avdrag vid beskattningen eller att ge ett bidrag till de kostnader som är förenade med den behandling som sker i hemmen. Där menar jag att det måste vara riktigare med ett bidrag, eftersom ett avdrag slår så väldigt olika beroende på var patienten befinner sig i beskattningshänseende. Den som ligger högt på inkomstskalan tjänar betydligt mer på ett sådant system som herr Söderström företräder än på det system som jag önskar få genomfört.

Herr talman! I den tidsnöd kammaren befinner sig i skall jag inte uppta någon längre debatt eller diskussion om skatteutskottets betänkande nr 38, fastän det egentligen borde föranleda därtill.

Den befraktar icke någon gång utländsk marknad. De svenska åkarna kan alltså inte i likhet med de utländska, som befraktar den svenska marknaden, införa 400 liter obeskattat bränsle. Under förra året behandlades ett liknande ärende i riksdagen. Bevillningsutskottet sade i sitt betänkande att man vid nästa behandling borde ta hänsyn till det som då anförts, Trots detta har man inte i skatteutskottets betänkande liksom heller inte i propositionen närmare berört den del som gäller drivmedelsbeskattningen. Herr talman! Jag vill med dessa få ord yrka bifall till motionen 1447.

Herr talman! Om två arbetare blir instängda vid ett ras i ett tunnelbygge, dirigeras alla räddningskrafter dit utan hänsyn till kostnaderna, Hela nationen följer de två instängdas öde. Om fyra människor befinner sig i en båt i sjönöd, dirigeras alla krafter till den platsen. Det gäller att rädda människoliv. Utan hänsyn till kostnader kan fartyg ändra kursen och man gör en samlad insats för att rädda dessa människor. Men hur är det, herr talman, på våra vägar? Där dödas 1 300 människor om året. Nära fyra människor dör varje dag på våra vägar. Varje dag blir 70 personer skadade, och av dem blir 15 invalider eller svårt skadade. Forskaren Jan Thorson tror för övrigt att antalet såväl lindrigt som svårt trafikskadade i själva verket är tre gånger större än den officiella statistiken visar. Var tredje svensk riskerar att under sin livstid råka ut för en trafikolycka. Man kan fråga sig hur detta kan få fortsätta, Varför blir det inte en större opinion? Varför anser man inte att denna massdöd och detta lidande på våra vägar skall motivera insatser som i alla fall ligger i närheten av dem man gör för att rädda människor som befinner sig i livsfara t.ex. ute på havet? Kanske beror det i viss mån på att en del av dem som drabbas ligger tysta på kyrkogårdarna, utan möjlighet att väcka någon opinion. Många andra finns på sjukhusen — de lever visserligen, men de har ingen förmåga att kommunicera med yttervärlden. De flesta klarar sig och resonerar kanske som många av oss: ”Det här var obehagligt och besvärligt, men det händer nog inte någon mer gång och det kommer nog inte att hända mig.” Olycksfallsutvecklingen på våra vägar är dock sådan att vi måste sätta in radikala åtgärder. För dem som inte har förbarmande med att andra människor dödas eller tillfogas omänskliga lidanden bör den samhällsekonomiska kostnaden vara ett kompletterande argument. Man beräknar att trafikolyckorna kostar samhället minst 2 500 miljoner kronor om året. Det blir ungefär 75 öre för varje körd mil — på trafiksäkerhetsforskning offrar vi ett tiondels öre per körd mil. Nu görs ett bra arbete när det gäller trafiksäkerheten, herr talman, Det finns en planeringsnämnd vid statens trafiksäkerhetsverk, som har gjort upp ett mycket ambitiöst arbetsprogram, Men jag tror att man skall komma ihåg två saker när man bedömer detta arbetsprogram. För det första kan detta arbetsprogram ge resultatet att man håller trafikolyckorna ungefär på den nuvarande nivån. I och för sig är det bra, därför att vi har en kraftig ökning av bilantalet. Kan man hålla det absoluta antalet trafikolyckor på samma nivå trots en kraftig ökning av bilantalet har man ju ändå uppnått vissa resultat. Men om man eftersträvar att väsentligt sänka trafikolyckornas antal räcker inte de åtgärder som föreslås i det i och för sig utmärkta arbetsprogrammet. För det andra skall man komma ihåg att det i förordet till arbetsprogrammet står, att man utgår från anslagsnivån i trafiksäkerhetsverkets äskanden till Kungl. Maj:t. Trafiksäkerhetsverket begärde, när det gäller dess allmänna verksamhet, mer än en fördubbling av anslaget — från 10 miljoner kronor till 22 miljoner kronor. Man fick en ökning om 288 000 kronor i stället för de 12 miljoner kronor man begärt. Därför är det alldeles klart att programmet inte kan förverkligas i den takt som avsågs när det utarbetades. Om man avsevärt vill minska trafikolyckornas antal behövs speciella åtgärder.

Denna skulle få i uppdrag att utarbeta ett program, innehållande mål, resurser, metoder och tidplan för en samordnad satsning i syfte att som ett första steg åstadkomma en minskning av trafikolyckorna med minst hälften. Det finns en forskargrupp vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg — SCAFT — som för övrigt i mycket stor utsträckning används av kommunikationsdepartementet. Den har lagt fram ett program för att sänka trafikolyckorna som ett första mål med hälften. Det har publicerats i boken Vägen till trafiksäkerhet.

Man behöver också en ökad satsning på kollektivtrafik, då det ju är klarlagt att kollektivtrafiken har mycket mindre olycksfallsrisker än annan trafik. Vi behöver vidare en ökad trafikutbildning och en integrerad trafikutbildning i skolväsendet. Vi behöver en bättre trafikövervakning. Man måste visa ökat intresse för bilarnas konstruktion och för säkerhetsbestämmelser. Trafikplaneringen, inte minst frågan om separering av olika trafikslag, måste ägnas stor uppmärksamhet, liksom frågan om differentierade hastighetsbestämmelser. Forskningen måste få ökade resurser. En annan mycket viktig sak i sammanhanget är nykterheten i trafiken. Jag såg en uppgift häromdagen att på amerikanska vägar dödas på grund av rattonykterhet fem gånger så många amerikaner som i Vietnamkriget. Herr talman! Jag skall gärna bekänna att jag är litet besviken på att vi inte har lyckats få enighet kring detta förslag i trafikutskottet. Jag vet att man på inflytelserikt håll inom regeringspartiet har uttalat sig för en arbetsgrupp av detta slag. Frågan är av den karaktären att det borde vara motiverat att vi här gör en helhjärtad satsning för att avsevärt minska trafikolyckorna. Jag tycker, herr talman, att vi skall göra ett försök på detta område. Låt en arbetsgrupp utarbeta ett program, med förslag till finansiering, och låt oss sedan ta ställning till om man på denna väg kan förverkliga syftet. Kan syftet förverkligas måste det vara motiverat att göra en helhjärtad satsning. Detta innebär inte på något sätt att trafiksäkerhetsverkets nuvarande arbete eller det övriga arbete som utförs på trafiksäkerhetens område skall eftersättas. Det arbetet skall fortgå och det skall utvidgas ytterligare. Här gäller det att få en arbetsgrupp som planerar för en speciell satsning i syfte att radikalt sänka antalet trafikolyckor. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Trafikdöden har blivit en verklig folksjukdom. Varje år omkommer i trafikolyckor närmare 1 400 människor. Dessutom skadas svårt över 6 000 och många av dessa blir invalider för livet. Under 1960-talet skadades i trafikolyckor cirka en kvarts miljon människor mer eller mindre svårt, De mänskliga lidanden och tragedier som är förenade med trafikolyckor kan inte beskrivas, än mindre mätas med ekonomiska mått. Men samhällets kostnader för trafikolyckorna kan mätas med ekonomiska mått. De beräknas till ungefär 2 500 miljoner kronor om året. Det finns de som menar att dessa beräkningar är låga och att kostnaderna uppgår till ännu högre belopp. Trafikutskottets betänkande rörande trafiksäkerheten har sålunda i sanning en mörk bakgrund, I en partimotion från centerpartiet har hemställts att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om att ett program med riktlinjer för en så långt möjligt olycksfri trafik förelägges riksdagen, och det finns också andra motioner med samma grundtanke. Radikala åtgärder måste vidtagas med snabb verkan för att olycksfrekvensen skall kunna nedbringas. Jag föreställer mig att ingen i denna kammare har en annan uppfattning. Trafikutskottet har också understrukit trafiksäkerhetsfrågornas utomordentliga vikt liksom betydelsen av ett samlat program för åtgärder i akt och mening att nedbringa trafikolyckornas antal. Utskottsmajoriteten har dock inte kunnat följa upp det i åberopade motion framförda kravet om ett samlat program för en så långt möjligt olycksfri trafik. Detta är verkligen att beklaga. Visserligen har trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vidtagits, och utskot tets ordförande har åberopat det arbetsprogram för ökad trafiksäkerhet som planeringsnämnden vid statens trafiksäkerhetsverk har presterat. Det är gott och väl i och för sig. Men detta till trots har man inte lyckats minska olycksfallsfrekvensen. Det krävs att medel ställs till förfogande och att dessa används rationellt och på ett ändamålsenligt sätt. Självfallet måste en rad samverkande åtgärder genomföras. Jag skall endast beröra några av dessa. I denna kammare har gång efter annan påtalats sambandet mellan vägstandard och trafikolyckor. Dålig vägstandard har mången gång givit upphov till katastrofala trafikolyckor. Det är därför ett krav som sannerligen behöver prioriteras att det ges möjlighet till förbättring av vägstandarden genom ökade väginvesteringar för att man därigenom skall kunna uppfylla högt ställda trafiksäkerhetskrav på landets vägnät, ett behov som i nuläget är allt annat än tillgodsett. Detta kostar pengar, stora pengar. Men den satsningen är ändå välgrundad. Nu kan man emellertid göra punktinsatser med ganska god effekt på vägstandarden. Det kan inte vara nödvändigt att långa tider avvakta ordinarie utbyggnader enligt fastställda flerårsoch fördelningsplaner. Temporära åtgärder eller, om man så vill, provisoriska åtgärder behöver inte vara så kostnadskrävande och utgifterna härför kan inkluderas i senare utbyggnader. Det väsentliga är ändock att avhjälpa de värsta trafikfällorna. Här i landet har sedan 1968 tillämpats en generell hastighetsbegränsning på 90 km i timmen med något undantag, bl.a. för motorvägar. Lokala bestämmelser föreskriver dessutom en lägre hastighet, 50 eller 70 km i timmen. Men när en sådan hastighetsbegränsning upphör markeras detta med den skylt som används för hastighetsbegränsning till 90 km i timmen, I vissa fall är detta helt felaktigt. Det kan gälla vägar av sådan beskaffenhet att det är förenat med ren livsfara att där färdas med en hastighet av 90 km i timmen. Det finns t.o.m. enskilda vägar med 90-kilometersskyltar — krokiga och smala vägar, där det är helt otänkbart med en dylik hastighet. Nu kan man givetvis framhålla att farten skall anpassas efter omständigheterna. Visst är det så, men man kan ändå inte komma ifrån att en skyltning av detta slag har en psykologisk verkan på vissa trafikanter. Vi har därför i en motion, nr 500, hemställt att hastighetsbegränsning till 90 km i timmen skall anges med förbudsmärke endast där annan högre hastighetsbegränsning upphör och att övergång från lägre hastighetsgräns än 90 km i timmen skall utmärkas med märke nr 170, ”Hastighetsbegränsning upphör”. Det har säkerligen psykologisk betydelse om man tar bort denna 90-kilometersskylt vid vägar, där det är otänkbart att köra med 90 km i timmen utan att sätta liv och lem i fara. Trafikutskottet har i sitt betänkande hänvisat till den år 1968 antagna FN-konventionen om vägmärken och trafiksignaler, Det kan i och för sig vara riktigt att verka för enhetliga trafikmärken över hela världen, men en något så när praktisk tillämpning torde ändå vara nödvändig och vällovlig. Jag hoppas därför att denna fråga kommer att uppmärksammas, som utskottet skriver, vid det fortlöpande internationella samarbetet inom trafikområdet. Om inte detta görs inom en nära framtid, förbehåller jag mig givetvis rätten att återkomma i det här sammanhanget. Till slut, herr talman, vill jag ta upp en annan sak. För någon månad sedan publicerade bilregisterutredningen ett betänkande med förslag till nytt bilregister. Utredningen tar upp frågan om reflekterande material i bilskyltarna och konstaterar att man genom att använda sådant material kan öka möjligheterna att observera fordon i trafiken under mörker och höja läsbarheten hos skyltarna. Fordon med reflekterande skylt upptäcks på betydligt längre avstånd än ett fordon med skylt av icke-reflekterande material. Det skulle alltså vara en väsentlig trafiksäkerhetspolitisk åtgärd att föreskriva reflekterande skyltar. Ändå anser sig utredningen inte kunna förorda sådana skyltar, Skyltar av reflekterande material skulle bli mer än två gånger så dyra, hävdar utredningen. Detta är dock fel. Tillverkare av sådana skyltar gör gällande att merkostnaden för två skyltar blir tre kronor. Utredningen beräknar kostnaden för två vanliga skyltar till åtta kronor. Skyltar i reflekterande material skulle sålunda komma att kosta elva kronor per fordon. Är det inte värt att i trafiksäkerhetens intresse ta denna obetydliga merkostnad? Trafikolyckornas utveckling är så skrämmande att extraordinära åtgärder ofördröjligen måste vidtagas, Jag tror att man i det här sammanhanget måste gå ett steg längre än vad majoriteten i utskottet har gjort. Därför ber jag, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till reservationen,

Herr talman! Det är naturligtvis svårt att gradera vikten och värdet av de frågor som vi har att behandla här i riksdagen, men alla torde vara överens om att trafiksäkerhetsfrågan är bland de allra viktigaste och egentligen värd en omfattande debatt, helst en resultatrik sådan. Nu har emellertid kammaren råkat i sådan tidsnöd att här inte skall slösas med onödiga upprepningar. Jag tycker att trafikutskottets ordförande herr Gustafson i Göteborg och nu senast herr Persson i Heden har sagt så pass viktiga ting som gäller den borgerliga synen på trafiksäkerhetsfrågorna att jag kan inskränka mig till att för moderata samlingspartiets del ge reservationen till trafikutskottets betänkande nr 8 vårt stöd. Jag yrkar, herr talman, bifall till den reservationen. Men innan jag lämnar talarstolen vill jag framhålla ett par saker som i dagens läge bör ytterligare understrykas, Jag tänker då på vad man kan göra för att tillförsäkra vissa befolkningsgrupper en säkrare trafikmiljö. De flesta av oss har säkerligen läst Skandias utredning om barnet i trafikmiljön, I den finns uppräknade en rad åtgärder som utredningen i fråga rekommenderar för att göra barnen säkrare i vår trafikmiljö. Även om sådana saker kostar pengar är de så viktiga att man inte skall hesitera för kostnaden. Barn förstår inte de vuxna trafikanternas beteende och omvänt har de vuxna trafikanterna inte möjlighet att sätta sig in i barnens impulsiva sätt att röra sig i vår trafikmiljö. Vi måste helt enkelt lägga ner mera arbete och mera pengar, t.ex. på att skydda utfarter från villaområden och på skilda trafikbanor för barn och den övriga trafiken. Jag tänker också på den befolkningsgrupp som nått så långt upp i ålder att den har svårt att klara sig och är rädd för att gå ut i trafiken.

Detta om detta. Trafiksäkerhetsfrågorna måste ligga oss varmt om hjärtat här i riksdagen. Vi måste göra allt för att se till att det blir mindre skadeverkningar, mindre lidanden här i landet på grund av trafikolyckor. I detta sammanhang vill jag också ta upp frågan om bashastighet 70 som förvisso har upprört många i den svenska allmänheten. Det är som jag ser det — och det är en personlig deklaration — en högeligen tivelaktig åtgärd, ett beslut tillkommet med stor självrådighet från regeringens sida utan att man tillräckligt pejlat meningsinställningarna hos andra grupper som har något att säga om dessa saker. Det är uppenbart att den svenska allmänheten när den i sommar skall trafikera våra vägar många gånger och mycket ofta kommer att finna den bestämmelsen meningslös och föga vettig. Det är i hög grad diskutabelt om generella hastighetsbegränsningar av denna typ, med en så pass låg bashastighet som 70, verkligen kan uppfattas av den normala trafikanten som säkerhetsbefrämjande. Många tror — och jag med dem — att vi får långa, långa bilköer som i stället för att sänka antalet trafikolyckor kommer att öka dem. Irritation kommer att uppstå i köerna, förhastade omkörningar kommer att göras och ytterligare trafikolyckor blir följden. Den svenske trafikanten kommer att svårt frestas till ideliga lagbrott. Jag är angelägen att i sammanhanget understryka att det från såväl finsk som dansk sida framförts stor skepsis visavi hastighetsbegränsningar som ett trafikolycksnedsättande medel.

Herr talman! Tillfälligheterna har gjort att vi har fått ett synnerligen aktuellt datum för vår debatt i riksdagen kring trafiksäkerheten. Det är den 1 juni och vi har bakom oss helgtrafiken under pingsten som skördat sina offer, Det utgör på sitt sätt den skrämmande bakgrunden.

Vi vet ju att sommaren är den tid på året då olycksfallen i trafiken går i topp. Under de senaste åren har man just under sommarmånaderna kunnat iaktta en chockartad ökning av olycksfrekvensen. Det är tre situationer som hör till de mest olycksbelastade — det är vänstersväng i korsning, det är omkörning och det är utfart på huvudled.

Jag har mig bekant att rikspolisstyrelsen har beslutat om en trafikövervakning av synnerligen stor omfattning från den 1 juni t.o.m., den 30 september. Alla tillgängliga resurser kommer därvid att sättas in i den trafikövervakande verksamheten. Det kommer att bli en intensiv övervakning med motorcykelpatruller på vissa vägar; det kommer att bli en övervakning med helikopter i samarbete med markpatruller; det kommer att bli en koncentration av alla övervakningsresurser länsvis under vissa dagar på särskilt angivna huvudvägar.

Det sägs ofta i pressen att polisen inte har tid att syssla med den trafikövervakande verksamheten, Det kan därför vara skäl att erinra om de personella resurser som sätts in men också om att 496 bilar och 417 motorcykelpatruller ställs till förfogande samt att 18 helikoptrar kommer att användas från den 18 juni. Det blir sålunda en samverkan mellan luftburna patruller och markpatruller. Jag har velat säga detta därför att jag häromdagen i en stor tidning läste att man ansåg att polisen inte hade satt in de resurser som erfordrades. Jag erkänner att de är knappa och att ännu större resurser hade behövts, men rätt skall vara rätt och jag har därför velat teckna denna bakgrund. Jag har lyssnat på de tre talesmännen för den gemensamma reservationen. Låt mig slå fast en sak som är så självklar att den inte skulle behöva diskuteras. Jag utgår nämligen från att vi alla, trots att olika meningar har kommit till uttryck i utskottet, är lika intresserade och positivt engagerade i trafiksäkerhetsarbetet. Jag kan i likhet med ordföranden verkligen beklaga att inte trafikutskottet på denna punkt kunnat åstadkomma enighet. I den gemensamma reservationen från de borgerliga representanterna i utskottet föreslås att en arbetsgrupp med parlamentariskt inslag skall tillsättas, I folkpartimotionen talades om en parlamentarisk utredning. Det har sålunda blivit en nyansskillnad, men i stort sett är det väl samma sak som krävs. En ny utredning ovanpå alla de expertgrupper och utredningar som nu arbetar skulle enligt vår mening fördröja och splittra det nu i skyndsam takt bedrivna trafiksäkerhetsarbetet, och det vill vi inte vara med om, I reservationen talas om behovet av ”väsentligt ökade resurser”. På den punkten kan jag instämma; jag konstaterar emellertid att reservanter na bara i allmänna ordalag talar därom och inte har följt upp denna tankegång — de nöjer sig med den kostnadsram som Kungl. Maj:t har angivit. Några krav på ökade resurser i nuläget reses alltså inte, vilket kan vara värt att notera. Vi har alltså samma åsikt på denna punkt. Utskottsmajoriteten skriver nämligen: ”Ökade medel måste också framdeles ställas till förfogande.” Vad vill då reservanterna? De vill tillsätta en arbetsgrupp, en ny utredning med experter och representanter för de politiska partierna. De arbetsuppgifter som skisseras i reservationen och som vår ordförande antydde i sitt inlägg ligger helt inom ramen för nuvarande trafiksäkerhetsarbete, och jag vågar påstå att det finns inget nytt som motiverar reservationen. Det talas om behovet av sanering av trafikmiljön, om ökade forskningsanslag, om trafikutbildning i skolan och om intensifierad trafikövervakning, Det är riktigt, allt detta, och det är det arbetet som bedrivs för närvarande. Men genom att räkna upp en rad frågor och områden som måste ägnas stor uppmärksamhet skapar man enligt min mening felaktigt intrycket att det inte på alla håll finns ett lika stort intresse för de här frågorna. Vi är, det vill jag starkt betona, lika angelägna att steg för steg minska antalet trafikolycksfall. Det är bara metoderna för hur vi skall nå dithän som vi i dag diskuterar. Vi har i trafikutskottet haft anledning att titta på arbetsprogrammet för ökad trafiksäkerhet, framställt av planeringsnämnden vid statens trafiksäkerhetsverk. Jag vill verkligen rekommendera kammarkollegerna att ta del av den skriften. Bara ett axplock ur densamma ger vid handen att det för närvarande finns inte mindre än 153 utredningar på detta område. De redovisas av TSV i det aktuella arbetsprogrammet. Man har för det första statistiska undersökningar till ett antal av 22. Man har för det andra en verksamhet med primärt sikte på trafiken. Antalet sådana grupper, arbetsgrupper och projektgrupper är 47. Man har för det tredje en verksamhet med primärt sikte på fordonet. Antalet studiegrupper uppgår till 35. Man har för det fjärde en verksamhet med primärt sikte på vägen, Antalet grupper som studerar den problematiken är 40. Dessutom har man för metodutveckling 9 olika arbetsgrupper i verksamhet. Allt som allt 153 — kan vi mer begära? Jag tycker att här täcker man in praktiskt taget alla områden, Det talas ibland i trafiksäkerhetsdebatten om splittring och behov av samordning, och den kan naturligtvis alltid bli bättre. Trafiksäkerhetsarbetet är, som jag ser det, något av en folkrörelse som engagerar oss alla, Men vi politiker skall inte klaga över splittringen. Vi kan ju inte ens i trafikutskottet bli överens om hur vi skall behandla ett knippe motioner. Trafiksäkerhetsverket har verkat i tre år och några månader; det tillkom ju den 1 januari 1968. Det har haft begränsade resurser, men enligt min mening har det under den korta tid det verkat ändå utfört ett fint jobb. Sedan har vi rikspolisstyrelsen, som jämsides med alla andra uppgifter också ägnar sig åt den intensifierade trafikövervakning, inte minst i sommar, som jag inledningsvis antydde, Vi skall i det sammanhanget heller inte glömma bort NTF som i sin skolverksamhet utför ett utomordentligt gott arbete. När jag talar om att trafiksäkerhetsarbetet är något av en folkrörelse gör jag det mot den bakgrunden att jag vet att det inte bara är riksdagen som anslår medel för sådan verksamhet. Jag känner exempelvis till att innevarande år har försäkringsbolagen till NTF anslagit inte mindre än 3,3 miljoner kronor, och det gör man i ett för försäkringsbolagen ansträngt ekonomiskt läge. Det vittnar om att på många håll i vårt samhälle har man blicken öppen för de krav som ställs på detta område och är också beredd att göra en insats. Mot den här bakgrunden borde trafikutskottet enligt min mening ha haft goda utsikter, om viljan varit god, att skriva sig samman. Men då återkommer vi till det som vi talade om för några veckor sedan i samband med den trafikpolitiska debatten, nämligen folkpartiets övertro på nya utredningar. Varken centerpartiet eller moderaterna vågade eller ville på sluttampen gå emot, och vi upplevde, som vi ibland gör i det politiska arbetet, att trillar en så trillar alla. Men är vi i stort sett överens, så är reservationen enligt min mening överflödig. Och är vi mycket oense så framgår inte detta klart av reservationens mjuka och svepande formuleringar. Uttrycket ”berget som födde en råtta” rinner mig osökt i tankarna när jag tar del av folkpartimotionen i januari och reservationen nu i maj — reservationen bygger ju i stort sett på denna motion. Vår målsättning är att år från år minska antalet trafikolyckor och antalet dödade och skadade vid sådana olyckor — att så att säga bryta kurvorna, Det finns i varje sekund miljoner möjligheter till olyckor, och vi har att se fram emot fortsatt ökning av bilbeståndet under 1970-talet.

Detta konstaterande får inte vantolkas dithän att jag skulle vara nöjd och belåten. Arbetet på trafiksäkerhetsområdet kommer fortgående att intensifieras under 1970-talet. Den internationella statistiken visar emellertid att våra ansträngningar på detta område inte varit alldeles förgäves. Det som behövs i dag är enligt min mening inte en ny utredning. Det som behövs — och därom är vi ju alla överens — är mera pengar, Det mycket omfattande trafiksäkerhetsarbete som bedrivs i nära samverkan mellan ett stort antal myndigheter inom olika samhällsområden måste ges ökad intensitet och effektivitet genom en förstärkning av de resurser som står till förfogande.

Men för detta arbete krävs det ju inte någon ny utredning. Ibland förefaller det mig som om reservanterna inte kände till att det sedan tre år tillbaka förekommer ett mycket omfattande samarbete mellan de olika myndigheter vilkas verksamhet på ett eller annat sätt berör säkerheten i trafiken. Detta samarbete sker dels inom ramen för gemensam planeringsnämnd och gemensamma arbetsgrupper, dels genom ett mycket intensivt samarbete under hand på olika nivåer. Just den omständigheten att samarbetet spänner över nästan alla samhällsområden gör det nödvändigt att det gemensamma arbetsprogrammet utformas i tämligen kortfattade fastlägganden av vad som skall göras och vem som skall göra vad under den tidsperiod som programmet omfattar. Det är väsentligt att man — som här skett — gemensamt kommer överens om vad var och en har att uträtta inom en viss period och att man också sedan går igenom att allt blivit gjort. Den närmare planeringen av de olika åtgärderna måste sedan ske hos den närmast ansvariga myndigheten, trafiksäkerhetsverket, med inriktning på att fullfölja åtaganden enligt arbetsprogrammet men också med beaktande av de övriga behov och intressen som myndigheterna har att tillgodose. Det är just omfattningen och bredden av trafiksäkerhetsarbetet — med ett femtontal myndigheter representerade i trafiksäkerhetsverkets planeringsnämd och ytterligare ett tjugotal myndigheter som medverkar i olika delfrågor — som gör det nödvändigt att använda en sådan form av gemensam planering.

Herr talman! Men hänvisning till det här anförda och de synpunkter jag gjort mig till tolk för ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det arbetsprogram som herr Lindahl har talat om kan inte förverkligas i den omfattning som man utgått från därför att man inte har gett trafiksäkerhetsarbetet de resurser som myndigheterna räknade med när de gjorde upp detta program. När man lyssnar till herr Lindahl får man den uppfattningen, att några väsentligt ökade resurser kan man inte räkna med för trafiksäkerhetsarbetet i framtiden, Herr Lindahl säger att det egentligen inte finns några nyheter i reservationen. Men vad som saknas i det nuvarande trafiksäkerhetsarbetet är just en prioritering och tidsplanering, så att vi får en målsättning när det gäller att väsentligt nedbringa antalet trafikolyckor. Och där vill jag på nytt hänvisa till det som generaldirektör Skiöld i trafiksäkerhetsverket har sagt, att det verkar som om den nuvarande nivån på trafikolyckorna skulle vara det minimipris för bilismen som vi får betala. Men han säger också: ”För att få ned antalet offer för trafiken trots den fortsatta trafikökningen krävs därför inte bara att vi intensivt jobbar vidare med hittills använda metoder utan också att vi får möjligheter att sätta in helt nya och radikala åtgärder, — — —.” Det är därför som åtgärder har begärts av SCAFT-gruppen vid Chalmers. Och medlemmarna av den gruppen är inte okunniga på det här området, herr Lindahl. De har begärt att dessa åtgärder skall vidtas och de har begärt ett tidsplanerat program, Det kommer att kosta pengar — det är sant. Med hittillsvarande metoder har vi ju inte lyckats motivera någon väsentligt ökad kostnad. Men låt en sådan här arbetsgrupp arbeta ut förslag till ett program som innebär att — som ett första steg — sänka antalet trafikolyckor med hälften. Det kommer att kosta pengar, men låt denna grupp också tala om hur mycket pengar det kommer att kosta, Låt gruppen föreslå den finiansering som vi måste vara beredda att svara för och låt oss sedan ta ställning til! gruppens förslag.

Herr talman! Ja, herr Lindahl, visst hade det varit fördelaktigt om vi kunnat få ett enigt utskottsbetänkande, men det beror ju inte på bara en grupp om det skall lyckas, utan då måste samtliga partier vara intresserade av en samskrivning. Det gick inte i detta fall. Inte heller förhåller det sig så som herr Lindahl påstod, att man i det ena partiet inte vågade för det andra partiets skull. Där har ju var och en rättighet att handla som man vill, och det gör vi också. Men även på motsatta sidan måste det finnas ett intresse, om man skall åstadkomma en samskrivning i en fråga. Enligt herr Lindahl skulle reservationen vara överflödig, eftersom det inte har framkommit någonting i den som talar för dess berättigande, Då vill jag bara peka på en enda sak, nämligen vad som står i utskottets utlåtande på s. 12, där vi i reservationen bl.a. säger följande: ”Vägsektorn måste ägnas stor uppmärksamhet. Genom ökade väginvesteringar på grundval av en vägplanering som tillgodoser högt ställda trafiksäkerhetskrav torde sålunda många olycksrisker kunna elimineras.” Det är inte utskottsmajoriteten som har skrivit det. Utskottet har endast nämnt vägsektorn, Bara detta torde ha varit motivering nog för att skriva reservationen. Vad sedan målsättningen för trafiksäkerheten beträffar är denna för centerns vidkommande alldeles klar. Vi har inte vågat sträcka oss längre än till att i första hand försöka minska antalet trafikolyckor med hälften. Häromdagen kunde man i Aftonbladet läsa en artikel i vilken det omtalades att trafiksäkerhetsverket skall presentera ett utkast, som går ut på att om vi vill sänka antalet trafikolyckor med 20, 40 eller 60 procent, så är det beroende på hur mycket pengar som står till förfogande. Så är det, men det är beklagligt att behöva säga det.

Herr talman! Det är några fakta som jag vill peka på och som det kan vara skäl att hålla i minnet.

Men jag vågar påstå att trots detta har trafiksäkerhetsverket ständigt presenterat nya idéer och uppslag. Listan över de projekt som ingår i det aktuella arbetsprogrammet upptar inte mindre än 153 olika initiativ och idéer. I det programmet ryms det mycket. Jag vill också påstå att det arbete som under de senaste åren har bedrivits här i Sverige på detta område t.o.m. har väckt internationell uppmärksamhet, I motsats till flera andra länder har vi under de senaste fyra åren kunnat notera förändringar i positiv riktning. Men när jag säger det vill jag tillägga, som jag brukar göra, att jag är angelägen om att betona att jag inte är nöjd med det. Om jag tidigare har pekat på att trafikutvecklingen inte är ogynnsam, har jag nämligen från tidningshåll blivit beskylld för att vara helt nöjd med utvecklingen i och för sig, och det är jag naturligtvis inte. Vad gör då reservanterna? De föreslår inte mera pengar, trots allt som här har sagts, däremot att en ny arbetsgrupp skall tillsättas. Därmed skulle TSV befrias från en del av ansvaret, kan man förmoda. Vi har lagt ansvaret på en bestämd myndighet; där är man engagerad och följer arbetet dag för dag. Man har det knapert, men man har, som jag ser det, varit framgångsrik på många punkter. Utskottet fick också ett starkt intryck av detta vid sitt besök på verket för en tid sedan. Det är därför jag menar att en ny arbetsgrupp, såsom reservanterna har tänkt sig, skulle verka splittrande. Det skulle nämligen betyda att man tar ifrån verket en del av ansvaret. Det kommer sannolikt att bli så att samma experter tillsätts i den nya arbetsgrupp och utredning som reservanterna har tänkt sig — vi har inte så många experter på detta område i vårt land, ; Vi kommer också, herr Gustafson i Göteborg, att få förslag till en samordnad målsättning redan i höst. Om tiden det tillät skulle jag kunna referera vad som stod i Aftonbladet häromdagen; trafiksäkerhetsverket sysslar just nu med de frågor som herr Gustafson efterlyste i debatten.
Herr talman! Jag vill bara läsa upp fortsättningen av reservanternas skrivning i detta utskottsbetänkande beträffande vägstandarden, och jag gör det med anledning av att herr Lindahl sade att vi inte begärt några extra pengar till vägsektorn.

Vi har inte klandrat trafiksäkerhetsverket och dess arbete. Det har såvitt jag kan bedöma gjort mycket goda saker. Men det gäller att skapa en målsättning för att få ned trafikolyckorna och att skapa resurser för detta, och jag har pekat på några av de samverkande faktorer som måste komma till stånd för det. Den senaste insats som regeringen gjort på det här området är att från och med i dag sänka bashastigheten till 70 km/tim. på landets vägar. Jag vet inte om denna insats är den förnämsta i det här sammanhanget. Jag vet inte heller om det över huvud taget finns något annat land i världen som har en så låg bashastighet i trafiken ute på vägarna.

Herr talman! Trafikpolitik och trafiksäkerhet är frågor som ofta diskuteras i massmedia och vid konferenser och möten av olika slag. Det är helt naturligt, för det är något som angår varje människa. För ett par veckor sedan diskuterade vi här i kammaren trafikpolitiken, och i dag är det trafiksäkerhetsfrågorna som är i fokus. Det har väckts en lång rad motioner som har behandlats i trafikutskottet, och det vittnar vältaligt om det mycket stora intresset för just trafiksäkerhetsfrågorna. Alla vill självfallet göra allt vad som göras kan för att rädda liv på våra vägar. Det är många olika åtgärder som föreslås i dessa motioner, och flera av dem är av teknisk natur. Forskning pågår dock och kommer att intensifieras och många konkreta uppgifter finns upptagna i trafiksäkerhetsverkets ambitiösa arbetsprogram för ökad trafiksäkerhet, som herr Lindahl nyss har erinrat om. Alla dessa åtgärder och förslag syftar naturligtvis till att minska antalet trafikolyckor. I en motion tillsammans med fru Thunvall har jag pekat på några saker som vi anser vara väldigt angelägna. Vi tar bl.a. upp ökad användning av reflexband för gående samt av säkerhetsbälten. Vad gäller reflexband har en rad prov visat vilket effektivt skydd de utgör för de gående. Tyvärr är det svårt att i någon större utsträckning få människor att använda dessa. De kampanjer som tid efter annan har genomförts har inte givit önskat resultat. Det verkar som om barn och äldre människor har lättast att anpassa sig, medan åldersgrupperna däremellan tycks nonchalera det hela. Många anser t.o.m. att det är generande att gå med reflexbanden dinglande utefter sidan. Jag tror för min del att man i stället bör gå in för reflexmaterial fastsatta direkt på ytterplaggen och fotbeklädnaden. Kunde man få konfektionsindustrin att mera gå in för reflekterande material direkt på kläderna, så tror jag det vore ett både praktiskt, enkelt och effektivt skydd mot mörkerolyckor. Det har ju prövats på en hel del barnkläder med mycket gott resultat. Säkerhetsbälten är ett effektivt skydd vid trafikolyckor och har ju förhindrat många allvarligare skador. Tyvärr är det alltför få som vill använda dem. Vi har i vår motion visat på fördelen med bälten av rulltyp. Enda sättet att få ökad användning av bälten är att det blir så enkelt som möjligt, gärna i förening med någon automatik. Den gamla traditionella typen av bälten måste ju ändras om alltefter stolarnas placering och individens storlek, och det gör det hela mycket besvärligt och krångligt. Rullbältena är följbara och man slipper ha dem liggande på golvet. Kunde man få dem som standard i alla bilar tror jag att mycket vore vunnet. Den kampanj för bilbälten som Folksam i samarbete med trafiksäkerhetsverket och polisstyrelsen dragit i gång verkar vara riktigt upplagd. Den riktar sig i första omgången till företag och organisationer med sikte på att anställda och medlemmar skall engagera sig och bli normbildare i fråga om att använda bilbälten. Folksam har sedan flera år tillbaka arbetat med problemen kring bilens inre säkerhet, och resultaten av detta arbete kommer nu till användning i kampanjen för ökad bältesanvändning. Vi ställer stora förhoppningar till den, men den måste följas upp på den tekniska sidan genom konstruerande av lättskötta och lätt anpassbara bilbälten. Extraljusen har vi också tagit upp i vår motion, och problemen med dessa har också understrukits av dem som är mera sakkunniga än vi. När det gäller fjärrljusen är de automatiskt kopplade till bländningen, och vi anser att så borde vara fallet även med övriga extraljus. De är mycket irriterande vid möten och har orsakat flera olyckstillbud. Utskottet delar vår uppfattning och anser det angeläget med en reglering. Vi hoppas på förslag till åtgärder härvidlag från den arbetsgrupp inom trafiksäkerhetsverket som sysslar med det här problemet. Den allvarligaste frågan i vår omnämnda motion angående trafiksäkerhetsåtgärder är skolskjutsarna och olyckorna i samband därmed. Vi har krävt varningsljus på dessa fordon och även förbud mot omkörning av stillastående skolbussar. Det är klart att ett omkörningsförbud kan väcka en del irritation hos andra trafikanter, men jag tycker nog vi kan ta på oss dessa obetydliga olägenheter, om vi bara därmed kan uppnå säkrare skolbarnstransporter. Nu är jag glad över utskottets positiva inställning till detta allvarliga spörsmål. Utskottet är här enigt om att effektivare åtgärder måste vidtas för att förhindra allvarliga olyckor i samband med skoltransporter och hemställer hos Kungl. Maj:t om åtgärder i motionernas syfte. Vi är naturligtvis helt nöjda med det förslaget, och jag ber därför att få yrka bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Herr talman! Jag tror att vi alla i utskottet är av samma uppfattning som departementschefen, att det finns en mycket stark motivering för ett lagstiftningsförslag i det ärende, nämligen inkassokostnaderna, som här är aktuellt. Vi är sålunda överens om att det bör åligga en gäldenär att ersätta de skäliga kostnader som en borgenär måste bestrida på grund av att gäldenären inte fullföljer sina skyldigheter i rätt tid. Vi är också fullständigt överens om att dessa kostnader bör vara skäliga; de bör alltså inte överstiga skälig ersättning för nedlagt arbete, inte heller bör de avse annat än den faktiska kostnad som drabbar borgenären. Detta är sålunda grundsatser som vi alla är helt och fullt eniga om. Det är när det gäller att fastställa de former i vilka dessa grundsatser skall föras ut i praktiken som jag har anmält en något avvikande uppfattning från utskottet i övrigt. Departementschefen är liksom utskottet medveten om att det i olika inkassoärenden fordras olika mycket arbete. Propositionen anger att omfattningen även av sakligt motiverade inkassoåtgärder kan variera från fall till fall. Vissa ärenden medför kontakter och diskussion med gäldenären angående uppgörelse, delbetalning e. d. Det står särskilt att de s.k. konsumentinkasseringarna kräver typiskt sett mer arbete än de ordinära ärendena. Man är ock å fullt medveten om att en borgenär i vissa fall anser sig själv kunna utföra inkassoåtgärder, under det att i andra fall biträde med sådana anses erforderligt. Man är sålunda fullt medveten om att inkassoåtgärder kräver olika omfattning och volym i olika fall. Men trots att det är så har man utgått från att man skall fastställa en taxa som skall gälla lika, oavsett den volym som man måste ge åt inkassoarbetet. Detta förfarande medför att överensstämmelse mellan faktiska kostnader och den uttagna taxeenliga kostnaden endast i ett fåtal fall kan föreligga. Hur denna taxa konstrueras — eller om man lägger den på en mycket låg nivå eller på en högre nivå — betyder inte någonting. I vissa fall kan den sammanfalla med de kostnader som borgenären verkligen har fått ta på sig, men i de flesta fall är så inte förhållandet. Det är viktigt att en medborgare som lämnar en domstol, efter att ha fått ett tvistemål avgjort, kan göra det med intrycket att han har fått rättvisa. En gäldenär som utsatts för relativt ringa åtgärder och sålunda vet med sig att det inte har gjorts alltför mycket för att utkräva det som han är skyldig att betala, men som — när han kommer inför rätten — blir ålagd att betala exempelvis 40 kronor tycker inte när han går därifrån, att han har blivit rättvist behandlad. En borgenär, som — kanske i ärligt syfte — vidtagit litet mer åtgärder har måhända inte ansett sig kunna sköta ärendet själv utan vidtalat ett ombud. Det har kostat honom 150 kronor, men domstolen ger honom 40 kroor i ersättning. Han kan ju inte anse att han är riktigt rättvist behandlad. Med en schablonmässig taxa kan inte ersättningen utgå för de faktiska kostnaderna, vilket vore rättvist och såsom har sagts när det gällt att utforma grundreglerna för dessa frågor.

På det sättet skulle man kunna komma dithän att såväl borgenär som gäldenär efter tvistens slut liksom intygar för sig själva att de har fått en rättvis behandling. Det finns emellertid ett inslag i propositionen som egentligen är mer betänkligt än införandet av en schablontaxa. Enligt förslaget skulle domstolarna åläggas att i sina domar tillämpa en i administrativ ordning utfärdad taxa för att utmäta del av domen. Bestämmelser om rättegångskostnaderna ingår i själva domen, och de brukar fastställas av domstolen efter det att domstolen har fått in uppgifter om vad de olika vittnesmålen osv. kostar. Nu skulle den del av domen som gäller inkassokostnaden vara bestämd genom en taxa och en kungörelse. Det blir sålunda inte domstolen som beslutar hur hög ersättningen skall vara, utan det avgöres av en taxa. Lagrådet har tagit avstånd från detta förfarande med motiveringen att det strider mot den rättssats som säger att rättsförhål landen mellan enskilda skall bedömas enligt i lag givna stadgar. Det här är kanske en ganska liten och obetydlig sak, men jag tror att det principiellt är väsentligt att domstolarna är suveräna. De bör ha endast ett åläggande, nämligen att döma efter av riksdagen stiftade lagar. I det här fallet avviker man något från den principen, och lagrådet har helt och hållet tagit avstånd därifrån. Jag skall inte måla den onde på väggen. Men det har väl förekommit i olika länder och i olika tider att domstolarna inte varit suveräna utan varit ett instrument i den rådande regimens hand. Jag misstänker inte att någonting sådant kan förekomma här, men det föreslås ändå en avvikelse från en sedan urminnes tider gällande grundsats att domstolar skall vara suveräna att döma efter lagen utan att vara beroende av den rådande regimen vid avkunnandet av sina domar. Det är inte mer än tre månader sedan här i riksdagen diskuterades möjligheten att mildra obligatoriet när det gäller lagrådsremisser. Detta blev också riksdagens beslut. Men jag vill erinra om att vid det tillfället ungefär hälften av riksdagens ledamöter ansåg att det obligatorium beträffande lagrådsremissen som rått dittills var befogat. Det förvånar mig därför mycket att i det nu aktuella fallet nästan hela justitieutskottet har haft en annan mening, dvs. att man bör kunna ge avkall även i ett sådant fall, då lagrådet helt tagit avstånd från en viss princip.

Man har således en uppfattning om vad som i princip är riktigt, men man röstar mot sin mening. Det är det jag tycker är litet allvarligt, och att dessa utskottsledamöter sedan fogar ett särskilt yttrande till betänkandet förändrar inte saken på något sätt. När det gäller påståendet att Kungl. Maj:ts förslag skulle ge en mer praktisk ordning vill jag fråga: Vad gör man egentligen för praktiska vinster med det förslaget? Jo, att man går över till en metod enligt vilken man dömer ut inkassokostnader på ett sätt som inte överensstämmer med de rättssatser som jag från början angav, nämligen att inkassokostnaderna skulle vara skäliga och motiverade, dvs. i stort sett vara de faktiska kostnaderna. Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill — med hänvisning till de synpunkter jag har framfört — yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det förtjänar att inledningsvis understrykas att den proposition som vi här behandlar löser ett mycket angeläget problem, nämligen att klargöra vem som skall ersätta inkassokostnaderna. Det är en fråga som varit oklar. Genom propositionen undanröjer man den ovissheten — och jag tycker att det är bra att man fått det klarläggandet. I övrigt vill jag säga till herr Henmark att det inte är något särskilt uttryck för bristande mod att vi har nöjt oss med ett särskilt yttrande när det gäller den här principiellt viktiga frågan som herr Henmark tar upp. Vi har sett det som en praktisk åtgärd att man i en kungörelse anger vissa belopp efter vilka inkassokostnaderna och kostnaderna för betalningsföreläggande skall ersättas. Det är klart att man kan anföra principiella betänkligheter, men eftersom domstolarna redan nu utdömer belopp som fått en schablonmässig karaktär har vi inte ansett att avgörande invändningar kan resas emot att beloppen anges i en kungörelse. Jag skulle vidare vilja säga till herr Henmark att det i det föreliggande förslaget till kungörelse anges att de föreslagna beloppen skall vara högsta belopp, dvs. man skall kunna gå under dem. Det kanske också finns anledning att framhålla att man har tänkt sig att domstolen även, om det finns synnerliga skäl, skall kunna utdöma högre belopp. De belopp som anges i kungörelsen är alltså den huvudregel från vilken undantag skall kunna göras. Vi som står för det särskilda yttrandet har närmast velat foga detta till betänkandet med hänvisning till den fråga som så småningom kommer under riksdagens prövning, nämligen den rättshjälpsreform som vi har att motse. I den frågan, som vi behandlade tidigare här i vår, har vi i utskottet kanske inte haft den i stort sett enhälliga uppfattning som vi haft i denna fråga, ty den ger vidare perspektiv.

Principen bör vara att arvodena fastställes i helt annan ordning, alltså vid sidan av de beslutande organen. Men som sagt har vi från utskottsmajoritetens sida velat ställa oss bakom propositionen, och vi har gjort det av praktiska skäl. Vi tror inte att det kommer att bli några större skillnader på de i kungörelsen fastställda beloppen i förhållande till vad som redan tidigare har gällt.
Herr talman! Det är klart att om kungörelsen kommer att ges en sådan utformning att man har vissa gränser, så kan man säga att det i sak blir ungefär samma förfarande som jag har föreslagit. Då blir det en skälighetsbedömning. Men om det nu bara finns en högsta gräns är ju faran att en borgenär, som tar reda på dessa saker, så att säga begränsar sina åtgärder just så att de kan täckas in i detta belopp. Då uppstår risken — det har jag också påpekat i motionen — att man, även om det eljest kanske skulle vara skäligt och bäst för både borgenären och gäldenären att klara upp sitt mellanhavande utan att gå till rättegång, ändå går till lagföring, därför att man inte kan få ersättning för de kostnader, som eljest kunde anses vara skäliga. I övrigt tycks ju, om kungörelsen är utformad på det sättet — vilket jag ju inte har haft möjlighet att kontrollera — skillnaden inte blir så värst stor.

Herr talman! Fru Kristensson har ju redan redovisat varför justitieut skottet har stannat för det beslut det har gjort. Jag skulle bara vilja säga Nr 101 några ord i anledning av att fru Kristensson ändå har ansett sig böra avge Tisdagen den ett särskilt yttrande, där hon har sagt att hon anser i alla fall att detta 1 juni 1971 egentligen inte är förenligt med den grundsatsen att rättsförhållandena mellan enskilda skall bedömas enligt i lag givna stadganden. Jag skulle då bara vilja peka på vad departementschefen har anfört i proposition nr 105, s. 25, där han bemöter vad lagrådet har sagt. Statsrådet säger att det enligt hans mening inte föreligger något principiellt hinder för att man reglerar denna fråga på annat sätt än i lag och att eftersom lagrådet redan har godtagit en sådan ordning när det gäller inkassokostnad och annan kostnad i mål om betalningsföreläggande, där det också är fråga om ett rättsförhållande mellan enskilda, så finns det faktiskt inte skäl att man skall anse att detta är principiellt avvikande från vad som bör kunna godtas. Med hänsyn till att förfaringssättet i sådana här fall ju är synnerligen enhetligt och schablonmässigt så lämpar det sig mycket bra att i detta fall reglera det genom kungörelseförfarande. Utskottet har också funnit att de praktiska skälen är övervägande och har stannat för att tillstyrka propositionen i den delen.

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande om det statliga tidskriftsstödet är fogad en reservation, som dels gäller ett avvisande av införandet av det speciella projektbidraget, dels en höjning av anslaget. Låt mig först kort beröra frågan om projektbidrag. tilltagande monopoliseringen inom dagsoch veckopress — de icke-kommersiella tidskrifterna och bulletinerna en alltmer betydelsefull roll i samhället. Det är därför väsentligt att dessa ges goda existensmöjligheter. I detta avseende är vi alltså överens om vad som sagts av departementschefen och vad utskottet skrivit. Men i fråga om det föreslagna projektbidraget, som avses komplettera grundbidraget, har vi starka och bärande invändningar att göra, eftersom detta får en icke önskvärd styrningseffekt. De närmast berörda parterna i detta fall — kulturtidskrifterna — har tyvärr inte fått vara med i remissförfarandet vad det gäller litteraturutredningens betänkande, Detta är beklagligt. De flesta har genom andra kanaler riktat häftig kritik mot flera förslag. Av de tidskrifter som vänt sig emot ifrågavarande projektbidrag vill jag bara nämna sådana som Ord och Bild, Zenit, Kommentar, Häften för kritiska studier, Medicinska föreningens tidskrift och Vår Lösen. Nu vill jag inte påstå att utredningens förslag är identiskt med proposition nr 47 — dess bättre, kan jag tillägga. Men en väsentlig fråga i propositionen är just uppdelningen av stödet i en generell del och en selektiv del. Det är inte bara vänsterpartiet kommunisterna som har uppmärksammat den betänkliga styrningseffekt som blir följden. Det heter att de projektbidrag som nu skall införas innebär att tidskrifterna måste redovisa vissa konkreta projekt och dessutom redovisa artikelförfattare. Sedan skall en nämnd bedöma dels angelägenhetsgraden av själva projektet, dels lämpligheten av författare som tidskriften valt. Och om pengar då beviljas i form av ett projektbidrag, skall dessa — utom i yttersta undantagsfall — utbetalas direkt till respektive författare. Herr talman! Man kan ju inte tolka hela detta förfaringssätt på annat vis än så att det ökar risken för att vi skall få en samling statligt auktoriserade kulturtyckare. Det hjälper tyvärr icke att utskottet uttalar sig för att denna utdelningsnämnds verksamhet skall vägledas av mångsidighet och att dessutom särskilda röstningsregler skall utformas i syfte att trygga nämndminoritetens intressen. Man måste ju komma fram till ett beslut på något sätt i nämnden också i fråga om projektbidraget. Och, herr talman, också av ren självbevarelsedrift anser jag att man måste hålla fast vid ett grundbidrag som tidskrifterna själva suveränt får förfoga över. För så fort en sådan nämnd avslår ansökningar om projektbidrag — och detta kommer ju någon gång att hända — så kommer automatiskt, med rätt eller orätt, misstanken om ett politiskt ställningstagande av nämnden i fråga. Vi anser alltså att vi har starka och bärande skäl för att man bör hålla fast vid principen om grundbidrag. Tidskrifterna söker ju anslag en gång om året, och i denna anslagsansökan kan de ta upp vad de vill, t.ex. om så önskas motivera en framställning om mer pengar med att de planerar att genomföra vissa projekt. Sedan till anslagssumman., Det finns i dag en rad värdefulla tidskrifter och bulletiner, som försöker komma ut regelbundet och som verkligen behöver stöd för att kunna leva vidare. Men med den i propositionen föreslagna summan kommer de inte att kunna få statligt ekonomiskt stöd. Det finns också krav från ungdomsorganisationerna som gäller ett bättre statligt ekonomiskt stöd till utgivning av deras tidskrifter. Inte heller de kommer att bli så värst långt tillgodosedda med den summa som föreslås i propositionen. Vi anser från vpk:s sida att Sveriges författarförbund har alldeles rätt när det hävdar att stödet måste utgå med minst det dubbla beloppet. Detta nämnes också i reciten i utskottsbetänkandet. I reservationen har vi dock stannat för att i år yrka enbart dubbla beloppet, alltså att det anvisas ett reservationsanslag på 1,8 miljoner kronor. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen till kulturutskottets betänkande nr 14.

Herr talman!

Vi är, som alla vet, 15 ledamöter i utskottet. 14 av dessa har enat sig. Tyvärr kunde fru Ryding inte följa oss. I propositionen har föreslagits till kulturtidskrifter och ideella tidskrifter ett belopp på 1,3 miljoner kronor. Det innebär en ökning från innevarande budgetår med ca 900 000 kronor. Det förslaget har utskottet tillstyrkt. Propositionens förslag om projektbidrag till tidskrifter bygger på förslag från en utredning. Syftet med bidraget är ju att det skall verka i kvalitetshöjande riktning för tidskrifternas del. Det är alltså ett stöd till kvalificerad kulturoch samhällsjournalistik. Det skall underlätta för tidskrifterna att skaffa artiklar och artikelserier från medarbetare när dessa artiklar och artikelserier är så kostnadskrävande att projekten inte ryms inom tidskriftens normala budget. Departementschefen har framhållit i propositionen att det är angeläget att det inte ges någon anledning till misstanke om styrning av tidskrifternas journalistik. När pengar skall lämnas till något projekt, skall det vara efter prövning av projektets ämnesinriktning eller de aktuella författarnas lämplighet att uppfylla önskemålet att stimulera kvalitetsjournalistik. Nu säger fru Ryding att här blir det en politisk styrning och här löper man alltså risker. Än en gång vill jag säga att det är ju fråga om att få fram kvalitetsprodukter, och då är det väl inte så underligt om man vill att det ändå skall anges vad det är man har för avsikt att använda pengarna till. Fru Ryding vill att de i stället skall utbetalas såsom grundbidrag, och departementschefen säger att han utgår ifrån att medlen under det första året som systemet skall tillämpas till större delen faller på grundbidrag. Vi har från utskottets sida inte funnit förslaget om projektbidrag sådant att ett bifall till detta förslag är förenat med några risker utan vi delar den mening som är angiven i propositionen att det kan verka kvalitetshöjande och att det är framfört i ett vällovligt syfte. När fru Ryding anför att det finns remissinstanser som varit tveksamma i denna fråga, bör hon väl också kunna erkänna — och det gör hon säkert — att många av remissinstanserna tillstyrkt. Det hela är en bedömningssak. Vid den bedömning som vi gjort av denna proposition har vi kommit fram till ett tillstyrkande. Jag ber att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Helt kort! Det är alldeles riktigt som herr Mattsson i Lane-Herrestad säger att detta projektbidrag skall införas i kvalitetsförbättrande syfte. Det är bara så att med den utformning stödet då erhåller är det inte tidskrifterna själva som får avgöra hur de skall förbättra sin kvalitet. Jag kan ställa en fråga som exempel. Låt oss säga att tidskriften Zenit vill göra en stor utredning om SÄPO. Är detta i så fall något som är värt stöd och är då herr N.N., fru N.N. eller fröken N.N. den lämpliga författaren? Det skall nämnden avgöra och säga ja eller nej till. Herr Mattsson säger att det är en bedömningssak. Javisst! Följden av ett system med projektbidrag blir att de redaktioner som bäst identifierar sig med överhetens kultursyn — och den är alltid politiskt bestämd — kommer att få de största resurserna, Hur man än vänder och vrider på saken kommer resultatet att bli detta. Därför har vi reserverat oss mot detta förslag, då vi inte vill ha denna styrning.
Herr talman! Det kan naturligtvis låta bestickande att tidskrifterna inte själva får avgöra. Men är man ute och vill ha statliga pengar är det inte så märkvärdigt om de som skall lämna pengarna vill ha något inflytande också. Jag skulle tro att om man kommer med verkligt fina projekt har man all anledning räkna med att nämden tillstyrker. Skulle det bli på det sättet att bidraget kommer att missbrukas och att man inte kan vinna gehör för mer än en kultursyn, då skall vi passa på, hoppas jag, både fru Ryding och vi andra, att ge oss till känna.

Herr talman! I tidsekonomins intresse skulle jag i huvudsak kunna nöja mig med att citera en redan berömd motion till årets riksdag, i vilken det finns önskemål som är så självklara att ingen motivering är av nöden. Dit hör enligt min mening önskemålet att radionämnden bör tillsättas av riksdagen och inte av Kungl. Maj:t. Det är nu en gång ovanligt och inte helt tillfredsställande att en styrelse utser revisorer, och man är snubblande nära det förhållandet när Kungl. Maj:t har att tillsätta en granskningsnämnd för en verksamhet som bedrivs i ett halvstatligt bolag, vars ärenden omhänderhas inom Kungl. Maj:ts kansli. Det är för mig närmast en självklarhet att granskningen av Sveriges Radios verksamhet bör vara en del av riksdagens granskningsmakt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid kulturutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Jag hade faktiskt väntat ett längre inlägg från herr Carlshamre och hade tänkt mångordigt bemöta det jag gissade att han skulle säga. Jag finner att jag inte behöver göra det. Med hänsyn till det krav på tempo som framförts av herr talmannen ber jag därför bara att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande behandlar studieoch yrkesorientering i grundskolan och gymnasieskolan. Utskottsmajoriteten föreslår med utgångspunkt i utbildningsdepartementets proposition nr 34 en ny organisation för studieoch yrkesorienteringen i skolan , vilket innebär en förstärkning i gymnasieskolan och en avsevärd förändring i grundskolan i avsikt att få ett enhetligt system. Utskottsmajoriteten föreslår en enhetlig organisation för grundskola och gymnasium men ger uttryck åt en viss osäkerhet i förhållande till propositionen, då man förordar en försöksverksamhet som skall utvärderas efter fem år. Trots tveksamheten inför det nya, oprövade systemet innebär förslaget en avveckling av det yrkesvalslärarsystem som fungerat i försöksskolan och grundskolan i omkring 15 år. De föreslagna övergångsbestämmelserna är till synes generösa mot de nu verksamma yrkesvalslärarna, men det är dock ett avvecklingssystem, där varje enskild lärare blir bunden till en viss tjänst och slutligen är beroende av kommunens inställning när det gäller om han eller hon skall få kvarstå i sin tjänst. Komplikationer kommer även att uppstå då flera typer av syo-tjänster finns inom samma kommun på samma stadium. En reell utvärdering av syo-funktionärssystemet efter försöksperiodens slut hade kunnat utföras på ett betydligt mera tillfredsställande sätt om yrkesvalslärarsystemet funnits kvar i grundskolan. Reservanterna i utskottet anser att för att få ett enhetligt organisatoriskt system för syo har man gjort avkall på de krav vi har rätt att ställa på en även i grundskolan väl fungerande syo-verksamhet. Man är beredd att avveckla ett system, som hittills enligt alla berörda parter fungerat väl, för att ersätta detta med ett oprövat system utan att ha klart för sig vilka konsekvenserna blir därav. På gymnasieskolan är situationen en annan. Där har syo varit mycket otillfredsställande, då resurserna varit knappa för att inte säga i vissa fall obefintliga. Förslaget innebär en avsevärd förbättring och kan accepteras under försöksperioden för att sedan utvärderas. I reservationen 1 yrkas bifall bl.a. till motionen 1404, där jag är medmotionär, i fråga om bibehållande av yrkesvalslärarsystemet i grundskolan. Skälen för detta är följande. Yrkesvalslärarsystemet har varit i funktion länge och befunnits vara bra. Det medger en flexibilitet som innebär att varje högstadieskola kan få sin egen befattningshavare i syo. Undervisningsskyldigheten är den regulator som medger detta. Syo-funktionärsorganisationen, som den nu föreslagits, medför att många skolor inte kommer att få en egen funktionär utan måste dela funktionär med en annan. Syo-funktionären blir en ”kringresande expert” som inte ges möjlighet att naturligt och på heltid ta del i varje skolas arbete. Detta blir ett problem inte bara i glesbygderna utan även i tätorter, t.ex. här i Stockholm. I glesbygder kan i vissa fall resavståndet mellan de två skolor man skall arbeta i uppgå till tio mil. Elevantalet per syo-funktionär har satts till 750, vilket innebär att det fordras en 7-parallellig högstadieskola för att få underlag för en syo-funktionär. Många skolor har färre elever. Det är inte bara möjligheterna att få en syo-funktionär på varje högstadieskola som omintetgöres av elevantalet 750. Antalet elever är för högt för att kunna ge möjligheter till en fullgod enskild syo och kompenseras inte av bortfallet av undervisningsskyldigheten. En syofunktionär skall delta i ett stort antal konferenser, allt enligt Lgr 69. För den som har två skolor på sin lott måste detta avsevärt beskära tiden för enskild vägledning till förfång för den enskilde eleven, vilken trots allt är den viktigaste faktorn i allt syo-arbete. De pedagogiska inslagen i syo-arbetet understrykes i propositionen. Vad vore då naturligare än att man på denna post hade befattningshavare med lärarkompetens, vilket ger även de tidigare nämnda fördelarna? I Lgr 69 påpekas gång på gång syons integrering i undervisningen på alla nivåer och i de flesta ämnen. Detta om något understryker behovet av en fullödig pedagogisk utbildning även i syo-arbetet.

Elevernas bästa måste vara avgörande för det beslut vi fattar. Vi reservanter anser att det nuvarande yrkesvalslärarsystemet fungerar väl, Det ger utrymme för anpassning till den vidgade målsättningen för syo, vilken vi alla är överens om. Vi måste ständigt anpassa den målsättningen till nya förhållanden. Syons pedagogiska program rimmar väl med yrkesvalslärarsystemet. Det är organisatoriskt överlägset på grundskolan, det är ett prövat system. Förändring får inte vara självändamål — man måste först utnyttja möjligheterna att förändra inom det system man har. Jag beklagar att vpk:s representant i utskottet inte följde sina partivänners motion i denna fråga utan föll till föga för en ur reservanternas synpunkt mycket dålig kompromiss. Motionärerna har här i kammaren fortfarande möjlighet att följa reservanternas förslag. Jag vill yrka bifall till reservationen 1. Jag yrkar även bifall till reservationen 2, där vi föreslår att klasslärarutbildning från lärarhögskola skall uppfylla kravet på teoretisk utbildning för tillträde till den ettåriga syo-utbildningen. Vad som tidigare anförts beträffande pedagogisk utbildning i syo-arbetet får även här anföras som motiv för denna reservation. I övrigt kommer mina medreservanter att anföra ytterligare synpunkter på varför vi vill behålla yrkesvalslärarsystemet i grundskolan.

Herr talman! Redan vid en noggrann genomläsning av Lgr 69 borde man ha kunnat ana att yrkesvalslärarsystemet befann sig i socialdemokratiska dödsryckningar. I kapitlet Studieoch yrkesorientering omnämns inte yrkesvalslärarens uppgifter annat än perifert — detta trots att i praktiken hela verksamheten med studieoch yrkesorientering fungerat och fungerat så väl just beroende på yrkesvalslärarnas insatser, Man har klagat på åtskilligt i den nya grundskolan, men mig veterligt har man inte klagat på yrkesvalslärarsystemet. Tvärtom torde man från varje skolenhet kunna få höra lovord från såväl elever som skolpersonal över insatserna från denna yrkesgrupp. Jag vill särskilt betona detta inte minst med tanke på att man klagar på så mycket annat i grundskolan utan att där genomförs några förändringar. På utbildningsdepartementet hade man planer i det tysta. Bra eller dåligt — systemet skulle bort, och en proposition skrevs ihop, inte efter en utredning eller en seriös undersökning av något slag utan med en departementspromemoria som underlag. Reaktionen blev våldsam — och reaktionen har blivit kraftig på åtskilliga propositioner från utbildningsdepartementet denna vårriksdag. Propositionen om socionomutbildningen: departementet fick ge vika för utskottsmajoriteten som stöddes av én kompakt opinion. När propositionen om bibliotekarieutbildningen var lagd ville man inte än en gång ge vika utan fick fram en form av muntlig tilläggsproposition, som ju diskuterades i kammaren häromdagen. Men tredje gången gillt — och det är kanske för mig det olyckligaste, om jag ser det ur elevernas synpunkt, att den här propositionen har blivit lagd. Här förordar man nu från utskottsmajoritetens sida, genom att man gör en förändring i propositionen, en form av dubbelsystem, och hur det kommer att fungera skall den reservant som talar efter mig redogöra för. Herr talman! Det har inte varit lätt att arbeta i utbildningsutskottet under denna enkammartid, och med ett visst vemod minns man tiden i statsutskottets andra avdelning, när man kunde räkna med att vad som stod i propositionerna skulle följas upp av de socialdemokratiska utskottsledamöterna. En reservation blev i det fallet också riktad mot propositionen, De reservationer som finns fogade till utbildningsutskottets betänkande riktar sig mot utskottsmajoritetens skrivning, särskilt så till vida att vi under inga förhållanden är villiga att ge upp ett system som fungerar så väl som yrkesvalslärarsystemet. Den största fördelen i systemet ligger i den nära kontakt som etableras mellan en lärare och en elev. Denna kontakt är ömsesidig och innebär att läraren får en verklig möjlighet att lära känna sina elever och deras individuella förutsättningar för framtida yrkesval, studieval osv. Jag kan ta ett exempel från min egen kommun med 22 högstadieklasser. Där finns två yrkesvalslärare, Varenda elev på högstadiet är personligen känd av dessa två yrkesvalslärare och undervisas också en timme i veckan. Införandet av syo-systemet skulle innebära att en syo-funktionär kan komma att få två skolor inom sitt arbetsområde, medan det i dag inte är ovanligt att en skola har två yrkesvalslärare. Denna flexibilitet i det nuvarande systemet beror just på att lärarna också har undervisningsskyldighet, och det är i den funktionen de får den nära kontakten med eleverna. Jag vill ställa en direkt fråga till utbildningsministern, som nu är närvarande i kammaren: Anser inte utbildningsministern att den personliga kännedomen om eleven är av den allra största betydelse när det gäller att vägleda denne angående hans framtid? I annat fall ställer man sig frågan: Vad är det primära? Är det arbetsmarknaden eller människan? Vi reservanter vill inte vara med om att foga dessa ungdomar direkt in i ett system. Vi tycker att de själva skall få betyda litet. De flesta av oss vet kanske vilken typ av frågor en 14-åring ställer, och om frågorna är väsentliga ställs de till en människa som han känner. Den negativa reaktion som mött propositionen har inte enbart kommit från yrkesvalslärare. Från deras kolleger har betygats hur värdefullt det är att ha dem i det elevvårdande arbetet. De talar med kuratorn, de känner skolsköterskan, de deltar i elevvårdskonferenser och, jag säger det igen, de kan sina elever. Den kännedomen kan aldrig en syo-funktionär få. Motionärerna från moderata samlingspartiet hade föreslagit att yrkesvalslärarsystemet skulle införas också på gymnasieskolan, ty att en förstärkning av yrkesvägledningen där behövs är självklar, I reservationen har vi emellertid avstått från att följa upp detta krav och i stället begärt att en försöksverksamhet med syo-funktionärer skall påbörjas. Gymnasieelevernas behov av yrkesvägledning ligger fortfarande huvudsakligen på det individuella planet; men de kanske mest avgörande valen har de gjort i en tidigare skolform. Den elevvårdande uppgiften behöver här inte på samma sätt sammankopplas med den arbetsmarknadspolitiska rådgivningen. Resultatet måste emellertid utvärderas, det vill jag starkt understryka, och vi har också begärt en sådan utvärdering inom fem år. Jag vill också gärna nämna att långt innan utskottet färdigbehandlat propositionen läste vi i våra dagliga tidningar en annonsering om utbildning till syo-funktionärer. Redan den 12 maj skulle ansökningshandlingar kunna erhållas från lärarhögskolan i Malmö, Enligt propositionen och utskottsmajoriteten skall utbildningen få formen av en ettårig dyrk-kurs och kunna räknas som 40 poäng i filosofie kandidatexamen. Behörighetskravet är antingen yrkesverksamhet eller teoretisk utbildning. Fru Söder har här redan före mig redogjort för motivet till den andra reservationen, och jag vill nu bara instämma i vad hon anförde. Emellertid vill jag tillägga att det trots den reservation man gör i sådana här annonser är litet märkvärdigt att man kan utannonsera en befattning, som inte ens är färdigbehandlad i riksdagens utskott. Slutligen, herr talman, blir det i den socialdemokratiska politiken allt mindre utrymme för den enskilda människan, men också för den enskilde eleven, Som en del i ett kollektiv, som en del av ett system — om man i första hand ser eleven så — är syo-systemet det rätta. Utskottet säger också att systemet skall vara enhetligt, funktionärerna skall vara utbytbara, felinvesteringar skall undvikas. Men var är eleven? Jag vill tillägga att man också säger att systemet med yrkesvalslärare har fungerat utan större problem, och kanske beror problemfriheten just på att yrkesvalslärarna har varit personligt engagerade i eleverna och känt sitt största ansvar riktat mot dem som individer.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

Fru talman! Vi skall just nu diskutera yrkesvalslärarsystemet kontra det nya system med studieoch yrkesorientering i skolan som utbildningsutskottets majoritet föreslår. Vi har konstaterat här i dag att under hela uppbyggnadsskedet av grundskolan som alltså har varat i tio år ungefär har det system som man nu står i begrepp att avskaffa, nämligen yrkesvalslärarsystemet, visat sig överlägset. Det är i och för sig ingenting att förundra sig över, eftersom yrkesvalsläraren var den förste lärare som utbildades direkt för tjänstgöring i den nya skolform som sedan kom att heta grundskolan, Vi vet att yrkesvalslärarnas kunnighet och arbetsinsats vid uppbyggnadsskedet av grundskolan kom att bli av ovärderlig betydelse för det nya skolväsendet. För föräldrarna var yrkesvalsläraren en fast punkt och kunde ge råd och vägledning i det virrvarr av tillvalsämnen och alternativa studievägar som den nya skolan erbjöd i jämförelse med den gamla, När pryon — den praktiska yrkesorienteringen — blev obligatorisk för alla elever i och med 1962 års läroplan var det yrkesvalsläraren som fick dra lasset och försöka skaffa praktikplatser, ibland ensam, ibland i samarbete med AMS. Dessutom innebar hans arbete då att han inför företagare, organisationer och arbetsplatser av olika slag skulle informera om den nya skolan och den nytta som skola och samhälle kunde ha av varandra genom den kontakt man fick genom pryon. Vidare skulle han informera elever och föräldrar om vilka pryo-platser som fanns, så att de val man gjorde blev realistiska och alltså låg i linje med skolans målsättning.

Däremot hördes gång på gång uppskattande ord från föräldrar, elever, företagare och praktikoch 117 pryo-handledare. Men nu befinner vi oss i en situation då vi har problem i skolan, som många har upplevt som så besvärande, att riksdagen har fått tillsätta en särskild utredning för att försöka komma till rätta med problemen, särskilt då de som hör till skolans inre arbete. Vi vet att man håller på att föra in den nya läroplanen Lgr 69, vi vet att den kräver omställningar av lärare, föräldrar och elever för att den skall fungera, för att inte tala om vad den kräver i form av lokalförändringar och förändrade läromedel. I det pressande läge i vilket vi alltså befinner oss i skolan väljer regeringen att lägga fram en proposition som föreslår att en av de befattningshavare som betytt mest för den inre verksamheten i skolan och för kontakten mellan skola och samhälle skall avskaffas. Samtidigt med att man inför en ny läroplan som kräver mer av yrkesvalslärarna, så vill man avpollettera just dessa befattningshavare med några vänliga ord att man naturligtvis skall ta till vara deras erfarenhet. Med den här utgångspunkten tycker jag att Lärarförbundets nyligen publicerade utredning om skolans inre förhållanden är rätt intressant. Det visar sig där att 80 procent av lärarna i skolan är positiva till skolans målsättning. Men när man sedan undersöker förtroendet för skolpolitikernas förmåga att förstå vad som är problem i skolan sjunker procentsiffran alldeles fantastiskt. Det är alltså inte underligt, om många förlorat tron på utbildningsdepartementets förmåga att egentligen sätta sig in i hur skolan fungerar. De som har skrivit propositionen och som skall försvara den kan naturligtvis rycka fram och säga att eftersom studieoch yrkesorienteringen fungerat så dåligt på gymnasiet, så måste den förbättras, och det leder då till att man avskaffar yrkesvalslärarna. Det är naturligtvis riktigt att studieoch yrkesorienteringen på gymnasiet har varit klart underdimensionerad, och propositionens förslag om att förbättra den kan vi helt ansluta oss till. Men slutsatsen av detta behöver inte bli införande av ett enhetligt syo-system för grundoch gymnasieskola. Syo-system betyder alltså studieoch yrkesorienteringssystem. Statsrådet Carlsson har i propositionen framfört argument för det totala, allt övergripande syo-systemet. De argumenten är verkligen minst av allt tunga. Man kan läsa direkt ur propositionen att ”fältet för specialister på studieoch yrkesvägledning tenderar att växa” och att det är en fördel med funktionärer som är utbytbara. Vidare säger departementschefen att kontinuiteten i undervisning, elevråd och syo-program talar för att samma organisation införes i gymnasium och grundskola. I stället alltså för ett system, där man behåller yrkesvalsläraren på grundskolan och inför syo-funktionären på gymnasieskolan, som flera motioner har yrkat på, vill man ha ett enhetligt system över hela skolväsendet, enbart med den motiveringen att det är enhetligt. Man anser alltså redan från början att yrkesvalslärarsystemet är olämpligt på gymnasieskolan, och därför kan detta inte bli det enhetliga systemet. I stället för den yrkesvalslärare som nu finns på varje skola skall, om förslaget går igenom, en syo-resurs bestående av en person tilldelas kommunen för var 750:e elev. Denna syo-resurs skall sedan ansvara för studieoch yrkesorienteringen i de olika skolorna. Om en skolenhet inte har 750 elever, får syo-funktionären ansvara för två skolor. Logiken är svag. Samtidigt som man i propositionen säger att syon är så viktig att den kräver en heltidsfunktionär, ger man denne nye funktionär så många elever att ta hand om att resultatet i vissa fall bara blir en halv syo-specialist. Dessutom vet vi att yrkesvalsläraren har varit knuten till skolan och kunnat deltaga i den enskilda skolans arbete med allt vad det innebär av god elevkontakt, föräldrakännedom och möjlighet till en positiv insats i elevvårdskonferensen. Vi vet att yrkesvalslärarens undervisningsskyldighet, som i regel har varierat mellan fyra och tio timmar, har varit den regulator som har gjort det möjligt att ha denne befattningshavare knuten till en enda skolenhet på ett mycket smidigt sätt. Den syo-funktionär som vi nu får enligt propositionen 34 skall däremot vara en ambulerande informator, som då och då dyker upp på skolan, ägnande sig åt studieoch yrkesrådgivning. Om han skall delta lika aktivt i skolans arbete som yrkesvalsläraren tidigare har gjort, måste han skaffa sig dubbla expeditioner, delta i dubbla elevvårdskonferenser och dubbla föräldramöten, kanske planera sex studiebesök i årskurs 8 i stället för tre samt utföra dubbel utplacering av pryo-elever etc. Detta blir följden, samtidigt som man säger sig att det är så viktigt med syon att man måste ha en person som enbart ägnar sig åt detta. Det är väl rätt naturligt att en person, som är knuten till en enda skola, har större möjlighet att betjäna den enskilde eleven än den som ansvarar för två skolor. Syon är dessutom en pedagogisk funktion till mycket stor del, där just arbetsuppgiften att handha studiebesök och pryo är de pedagogiska instrument som används i utbildningen i stället för läroböcker. I propositionen 34 anförs visserligen att också uppgifter av pedagogisk art ingår i syo. Av detta dras den fantastiska slutsatsen att syo-funktionären inte alls behöver vara lärarutbildad. Man anser i stället att en icke lärarutbildad person med lätthet kan klara de pedagogiska uppgifter som yrkesvalsläraren för närvarande har enligt Lgr 69 och som kan exemplifieras med deltagande i planering av ämneskonferenser, undervisning och orientering samt planering av syo-inslag utifrån etc.

Men om någon trodde att denna utbildning har till syfte att inrikta syo-specialisten för en kommande tjänstgöring i skolan, tror han fullständigt fel. Syospecialisten skall vara utbytbar även där. Han skall kunna välja mellan uppgifter som ”yrkesvägledare, arbetsvårdare, arbetsförmedlare eller utbildningsadministratör”. Det fantastiska har alltså hänt, att när alla undersökningsresultat klart visar på värdet av god skolmiljö, socialt goda relationer i skolan, samarbete mellan olika grupper, då ersätter man den befattningshavare som klarade av detta och var specialutbildad härför med en expert som utifrån kommer in i skolan och som när han vill kan lämna skolan och t.ex. bli utbildningsadministratör i näringslivet i stället. Det är naturligt att oppositionen från de sakkunniga inom skolan — lärare, elever, föräldrar — har varit mycket stark mot propositionen och helt jämförbar med den som propositionerna om socionomoch bibliotikarieutbildningen skapade. I flera motioner till riksdagen har det krävts att yrkesvalslärarsystemet skulle bibehållas, inte för att som vissa tror rädda yrkesvalslärarna i första hand utan för att rädda eleverna, I en gemensam motion av centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet krävs att yrkesvalslärarsystemet bibehålles på grundskolan utan några ändringar och att syo-funktionären införs på gymnasieskolan. Den kommunistiska motionen har samma yrkande bortsett från att den är litet mjukare och vill försöksvis införa syo-funktionären på gymnasieskolan. Tyvärr har de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet inte kunnat tänka sig denna lösning. Man vill ha ett enhetligt system. Att just själva mångfalden skulle innebära en större möjlighet att svara mot de olika behov som ställs i de olika skolformerna har tydligen aldrig föresvävat dem. Myten om det enhetliga systemets fördelar har blivit dogm. Att sedan elever och skolfolk värjer sig av alla krafter kan naturligtvis kännas besvärande, men det påverkar inte beslutet. På grund av vpk:s vankelmod i frågan har dock utskottets betänkande kommit att bli en halvmesyr, som om möjligt är ännu sämre än propositionen. Enligt betänkandet skall systemet med syo-funktionär prövas under en femårsperiod. På så vis har kommunistkravet om försöksvis införande av syo-systemet på gymnasieskolan kunnat tillfredsställas, Hur prövningen skall äga rum framgår inte, och inte vilka kriterier som skall ligga till grund för utvärderingen. Det talas heller inte om huruvida prövningen mellan syo-specialist och yrkesvalslärare skall ske på lika grunder, och man får heller inte veta vad man skall göra med de syo-specialister som eventuellt skulle bli arbetslösa om fem år om inte försöket slår väl ut. Alla kan ändå inte bli arbetsvårdare eller utbildningsadministratörer inom näringslivet. Men samtidigt som man skall pröva systemet under en försöksperiod skall man enligt utskottet föra in det på ett mjukt sätt. Det hade varit rejälare att bestämma sig för det ena eller det andra, antingen att föra in systemet eller att pröva det. Man kan väl inte rimligen bestämma sig för att föra in ett system förrän man har prövat ut det och på basis av försöksresultatet kan bestämma hur det skall bli i framtiden. Det är beklagligt att inte vpk-representanterna har upptäckt hur litet deras medverkan egentligen har gett dem själva. Den utskottsmajoritet som varit så rädd för att få två olika system i grundskola och gymnasium — alltså mellan två olika skolformer — föreslår nu att yrkesvalslärarna som personer skall få vara kvar om de är ordinarie eller extra ordinarie och om kommunen så vill. Det är naturligtvis i och för sig en orimlig situation för yrkesvalslärarna. Kan man inte komma överens med kommunen är det bara att byta arbete. Kan man komma överens med kommunen får man i princip sitta kvar tills man pensioneras. Däremot kan man inte flytta till en ny plats. Inte ens under den femåriga försöksperioden är man säker, utan den kommun som så vill kan när som helst börja sin försöksverksamhet med syo-specialister. Följden av detta har alltså blivit, att den utskottsmajoritet som inte av praktiska skäl kunde tänka sig ett system med syo-specialist i gymnasiet och yrkesvalslärare i grundskolan nu i stället har ordnat det så att vi får två skilda system inom samma skolform, På många orter kommer yrkesvalsläraren att vara statligt anställd och ha undervisningsskyldighet. Han kommer att arbeta sida vid sida med syo-specialisten, som är kommunalt anställd i samma skola, Den ene har ferier och den andre har semester, den ene arbetar kanske i en skola, den andre i två skolor, den ene har flexibel arbetstid och den andre fastställd. De skillnader man inte kunde acceptera mellan två skolor har man i stället dragit in inom en och samma skola. Utskottet är hoppfullt och säger: Detta kommer att gälla under en övergångstid. Nu är de flesta yrkesvalslärare under 40 år. Det kan alltså bli en övergångstid på ett kvartssekel, ungefär 25 år, då vi kommer att arbeta med två olika system inom samma skola, Det är alltså beklagligt att den utredning om studieoch yrkesorientering som tillkom på ett mycket hastigt sätt kom att läggas till grund för den proposition som alla som arbetar inom skolan har vänt sig så starkt emot. Men den konstruktion som utskottets majoritet nu enats om är om möjligt ännu sämre än propositionen. Det måste vara svårt att hos elever, föräldrar och skolarbetare av olika slag skapa trovärdighet när det gäller yttrandena att det är eleven man i första hand tänker på, när man enas om en konstruktion som så till alla delar direkt motverkar syftet att hjälpa den enskilde eleven. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.